Herr talman! Ibland väljer Birgitta Dahl att ironisera och exempelvis påstå att vi som ställer frågor har gjort det mycket slarvigt. Birgitta Dahl hade kunnat kommentera det som jag har tagit upp som bakgrund till frågan om fusionen kommer att påverka kärnkraftsavvecklingen i Sverige. Men jag har också tagit upp andra problemställningar. Vad jag sade i mitt förra inlägg var att det inte är så enkelt att svara på frågan som att hänvisa till en avveckling av kärnkraften till år 2010. Vi har i daginte ett enda konkret bevis för att en avveckling skall ske! Det är allt detta som människor undrar över, människor som faktiskt ett tag trodde på regeringens vilja att avveckla kärnkraften. Det går att vända på det hela genom att kritisera frågeställarna, men jag tror inte att allmänheten, som är intresserad av dessa frågor, nöjer sig riktigt med detta, Birgitta Dahl! Birgitta Dahl säger vidare att det nog ändå finns anledning för regeringen att känna förtröstan med hänvisning till den lagstiftning som redan gäller, dvs. att man inte ens skall kunna överföra teknologi. Det handlar alltså inte bara om produkter, som min fråga kanske kan ha gett intryck av. Men då kan man ju fråga sig vad det finns för brister som Birgitta Dahl redan nu kan se, eftersom det ändå har gjorts en beställning av en översyn av kärnteknologilagen. Om det som ASEA-ATOM kommer att företa sig i framtiden är så helt utan komplikationer som Birgitta Dahl här har sagt, är ju allting gott och väl. Men jag nämnde ju också Sydafrika såsom ett exempel. Och eftersom Schweiz inte är med i FN kan ju bara detta faktum få en del konsekvenser — det är helt klart. Jag skulle vilja att Birgitta Dahl redovisar några anledningar till att man har begärt en översyn av kärnteknologilagen och varför hon nämner det i just detta sammanhang.

Herr talman! Även om Birgitta Dahl inte säger det här, så tror jag att miljöoch energiministern indirekt ändå hyser viss tveksamhet i den här frågan. Hon kommenterar tyvärr inte mitt påstående, som jag inte alls är ensam om att företräda.
Herr talman! Som jag sade i mitt förra inlägg — och här vill jag uppmana Viola Claesson att ordentligt läsa vad som står skrivet i papperen och lyssna på vad som sägs — initierades denna utredning långt innan ASEA Brown Boveri-affären var aktuell. Den begärda översynen är ett utslag av vår omsorg om att försäkra oss om att det inte finns några blottor i lagen. Detta sker på basis av den erfarenhet vi har, sedan vi nu tillämpat lagen i ett par år.
Men jag tror att jag av Birgitta Dahls svar — och jag läser och lyssnar ganska noga — faktiskt kan utläsa en viss tveksamhet om vad denna affär kan innebära. Jag väntar med spänning på att få se vad den översyn som Birgitta Dahl nu nämner kan komma att medföra. Jag tror att det föreligger ganska starka kopplingar till de svagheter som finns i dagens lagstiftning.

Herr talman! När vi om en stund fattar beslut med anledning av det betänkande vi behandlade och nu behandlar — och förhoppningsvis då i enlighet med utskottsmajoritetens mening — tillgodoses ett krav som sedan lång tid ställts i riksdagen av ett flertal motionärer. Motionärerna har krävt en ändring i reglerna om egenavgifter vid skogsavverkning. Man har pekat på förhållandet att också mycket begränsade intäkter som jordbrukets ägare haft av ett smärre arbete i egen regi på fastigheten med nuvarande bestämmelser har lett till att fastigheten ansetts brukad. Därmed har såväl stora som små fastighetsinkomster i form av arrenden, ersättning för upplåtelse av avverkningsrätt o. d. kommit att ingå i inkomsten av annat förvärvsarbete och bli avgiftsoch förmånsgrundande. Detta förhållande har motionärerna ansett orimligt. Det skall erkännas att det har tagit ganska lång tid att få ett förslag till ändring på riksdagens bord, men som alltid när det gäller socialförsäkringsavgifter är också detta komplicerade ting, och det tar sin tid att få fram ett genomtänkt förslag som svarar mot det syfte man har. I 1986 års kompletteringsproposition tog finansministern upp frågan om betydelsen av reglerna för egenavgifterna när det gäller att överväga åtgärder för att öka virkesutbudet inom skogsnäringen. Riksförsäkringsverket fick i uppdrag att utreda dessa frågor. Verket avlämnade i december 1986 sin rapport, som sedan dess har beretts i regeringskansliet och resulterat i proposition 1986/87:140. Denna rapport har utarbetats i samverkan mellan riksförsäkringsverket, LRF och SHIO. I propositionen föreslås att inkomst av jordbruksfastighet inte skall föranleda egenavgifter om intäkterna av egenverksamhet på fastighet är små. För att uppnå detta införs en lagregel, som anger att en jordbruksfastighet anses brukad av den försäkrade endast om intäkterna av egenverksamhet på fastigheten överstiger 15 000 kr. Med den här beloppsgränsen bör ett tämligen stort antal jordbruk komma att undantas från avgiftsskyldighet, och det bör också ge en stimulans till ökad skogsavverkning för den grupp av skogsägare som inte bor på fastigheten och som har sin huvudsakliga försörjning av tjänsteinkomster eller rörelseinkomster. Förslaget innebär en avvikelse från vad som i övrigt gäller för uttag av socialavgifter men har tillkommit just för att lösa ett speciellt problem. Utskottsmajoriteten vidhåller sin tidigare principiella uppfattning om att fördelarna med nuvarande avgiftssystem är stora. I reservation nr 1 sägs att propositionen innebär en förbättring men att avgiftsuttaget för inkomster från förvärvskällorna rörelse, jordbruksfastighet och annan fastighet bör bli föremål för ytterligare utredning med syfte att dessa inkomster skall kunna delas upp i avgiftsgrundande och icke avgiftsgrundande inkomst. I avvaktan på en sådan utredning anser reservanterna att egenavgifter inte heller bör tas ut för inkomster av egenverksamhet i förvärvskällan rörelse när intäkterna inte överstiger 15 000 kr. Syftet med det förslag som vi nu behandlar är begränsat till att det skall ange vad som krävs av egenverksamhet för att en jordbruksfastighet skall anses brukad. Det löser ett problem för många och bör, som ett syfte har varit, stimulera till ökat virkesuttag. Departementschefen säger i propositionen att hon inte är beredd att på förevarande underlag lägga fram ett längre gående förslag än detta, men hon anser att det finns anledning att ytterligare överväga dessa frågor. Med hänvisning till vad jag anfört yrkar jag avslag på reservation nr 1. I reservation nr 2 tas frågan om överensstämmelsen mellan förmåner och avgifter för egenföretagare upp. Reservanterna anser att den bristande överensstämmelsen mellan avgifter och förmåner i många fall kan få orimligt resultat för den enskilde. Man pekar på att avgifter kan debiteras för inkomster som är så små att de inte ger någon rätt till ersättning från sjukpenningförsäkringen och tilläggspensioneringen. Reservanterna kräver en utredning, som syftar till nya bestämmelser för uttag av egenavgifter som bättre harmonierar med förmånsoch skattelagstiftningen, varvid särskild uppmärksamhet bör ägnas åt de i motionerna Sf293 och Sf304 påtalade svårigheterna för lantbrukare som fyllt 60 år att få förtidspension. Liknande krav har tidigare behandlats ett flertal gånger i riksdagen, senast den 9 december 1986. Kraven har avslagits bl.a. med motiveringen att den bristande överensstämmelsen mellan avgifter och förmåner har sin grund i den allmänna försäkringens solidariska och obligatoriska karaktär och att de olika försäkringsgrenarna bör betraktas som delar av ett sammanhängande socialförsäkringssystem. Denna syn delas även nu av en majoritet i utskottet. Det skall dock sägas att flera av de frågor som tas upp i motioner och i reservation nr 1 är föremål för överväganden i andra sammanhang. Frågan om förmåner och avgifter inom pensionssystemet och frågan om egenföretagarnas pensionsskydd och avgiftsuttag utreds nu av pensionsberedningen. Riksförsäkringsverket skall under nästa budgetår se över egenföretagarnas sjukpenningskydd och därvid undersöka möjligheterna att införa en frivillig sjukförsäkring för denna kategori av försäkrade. Jag yrkar avslag på reservation nr 2. I reservation nr 3 behandlas ytterligare en gammal bekant, nämligen kvittningsrätten vid beräkning av pensionsgrundande inkomst. Nu liksom tidigare kräver reservanterna att kvittningsrätten skall återinföras. Riksdagen har tidigare avslagit detta krav med hänsyn till att det, utifrån de aspekter utskottet främst har att tillse, inte kan godtas att en försäkrads framtida pension skall kunna begränsas genom möjligheten till kvittning vid beräkning av den pensionsgrundande inkomsten. Utskottsmajoriteten anser att det inte heller nu finns anledning att frångå detta ställningstagande. Jag yrkar avslag på reservation nr 3. I reservation nr 4, avgiven av utskottets centerpartister, tas en fråga om differentierad sjukförsäkringsavgift och arbetsgivaravgift vid privat barnomsorg upp. Nu, liksom ett flertal gånger tidigare, hävdar reservanterna att sjukfrånvaron på stora arbetsplatser är större än på små arbetsplatser och att detta på grund av avgiftssystemets utformning betyder att småföretagen subventionerar de större företagen. Mot den bakgrunden anser reservanterna att sjukförsäkringsavgiften för småföretagen borde kunna sänkas kraftigt. Jag har i debatten vid tidigare behandling pekat på att det generellt inte är företagens storlek som är avgörande för hur stor sjukfrånvaron är. Det är i praktiken mycket stora variationer mellan de enskilda företagen, såväl mellan stora som små. Det skulle alltså inte bli något särdeles rättvist system, och det skulle dessutom medföra administrativa svårigheter. När det gäller arbetsgivaravgift för privat barnomsorg kräver reservanterna att föräldrar som anlitar sådan privat barnomsorg till vilken statsbidrag inte utgår skall befrias från att betala arbetsgivaravgift för utbetald lön upp till 20 000 kr. Det är också ett krav som framförts ett antal gånger här. Det har avvisats med hänsyn till att det skulle medföra administrativa problem, som inte står i någon rimlig proportion till det man avser åstadkomma. Om man anser att barnomsorgen är orättvis, får man väl angripa problemen på annat sätt än genom att laborera med socialförsäkringsavgifterna. Jag yrkar avslag på reservation nr 4. Idrottsföreningarnas arbetsgivaravgifter tas upp i reservation nr 5. Reservanterna pekar på att den ändrade rättstillämpningen, som medfört att idrottsföreningarna numera skall betala arbetsgivaravgifter, gjort att idrottsrörelsens ekonomiska situation radikalt förändrats. Reservanterna begär att regeringen snarast låter utreda frågan om idrottsföreningarnas skyldighet att erlägga arbetsgivaravgifter. Bakgrunden är en dom i regeringsrätten den 17 januari 1985. Då fastställdes att den ekonomiska ersättning på 40 000 kr. som ishockeymål vakten Benny Westblom uppburit av Västra Frölunda var att jämställa med ersättning för förvärvsarbete på grund av anställning. Därmed förelåg också skyldighet att erlägga arbetsgivaravgifter. Eftersom det var kostnader som idrottsföreningarna inte kunnat förutse, och som man således inte kunnat skaffa sig ekonomisk beredskap för, beslutade riksdagen om ett anslag för att täcka idrottsföreningarnas arbetsgivaravgift för år 1985 och tidigare år. Efter detta har idrottsföreningarna kunnat planera sin ekonomi utifrån de nya förutsättningar som gäller efter regeringsrättens dom. Självfallet inser också utskottsmajoriteten att den ändrade situationen medfört ekonomiska problem för många idrottsföreningar. Den problematiken får man dock lösa på något annat sätt. Vår självklara principiella uppfattning är nämligen att när det i dom fastslagits att inkomster i samband med idrottsutövning är att likställa med andra arbetsinkomster så skall de grunda rätt till socialförsäkringsförmåner och därmed föranleda att socialavgifter erläggs. Idrottsutövare skall enligt vår mening, i sin egenskap av inkomsttagare, ha samma självklara rätt att omfattas av samma socialförsäkringsskydd som andra inkomsttagare. Jag tycker att den principiella synen borde kunna delas av alla. Det behöver inte utredas. Det är en helt annan sak hur den mycket viktiga verksamhet som idrottsrörelsen bedriver totalt sett skall finansieras. Det är bedömningar, överväganden och prioriteringar som skall ske på annat sätt än att man ställer idrottsutövarna utanför den trygghet som vår socialförsäkring ger. Jag yrkar avslag på reservation nr 5. Reservation nr 6 behandlar arbetsgivar 87:16, har flera brister, bl.a. att reglerna inte är konkurrensneutrala mellan fysiska och juridiska personer och mellan sådana personer inbördes. Man kräver att reglerna skyndsamt vidareutvecklas och att riksdagen får ta ställning till en komplettering redan under innevarande år. Den åberopade propositionen tillkom för att lösa problemet med förhandsbesked. Det var angeläget att bryta ut den frågan och få en snabb lösning. Departementschefen pekar själv på de brister som påtalas i reservationen, och frågan bereds för närvarande i regeringskansliet. Utskottet har enigt betonat vikten av att arbetet bedrivs skyndsamt. Jag utgår från att så sker, men kan gärna upprepa att det är viktigt att dessa problem får en snabb lösning. I andra delen av reservationen anses att förhandsbesked skall kunna lämnas efter ansökan av endast en part. Vi anser att en gemensam ansökan är det bästa underlaget för en korrekt bedömning av omständigheterna, att det ju är fråga om att parterna har en samstämmig uppfattning och att en gemensam ansökan inte minst innebär att förutsättningarna för att myndigheterna skall kunna ge ett snabbt förhandsbesked ökar. Jag yrkar avslag på reservation nr 6 och, herr talman, bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Det känns onekligen litet avslaget att efter 14 dagar påbörja debatten på nytt. Det kanske också märktes litet grand på Nils-Olof Gustafsson, eftersom han inte var särskilt aktiv i debatten här i dag. Jag håller med honom om att det har tagit mycket lång tid med de olika förslagen. Det är bra att Nils-Olof Gustafsson ändå har kommit så långt. Jag skulle vilja fråga när vi kan förvänta oss en lex Hjortberg t.ex. En sådan utlovades för länge sedan och vi debatterade det för ett år sedan. Det framgick klart av Nils-Olof Gustafssons inlägg att orsaken till förslaget om att man inte skall behöva betala arbetsgivaravgifter på inkomster från jordbruk under 15 000 kr. är en beställning i syfte att öka virkesutbudet. Någon liknande beställning har väl tyvärr inte kunnat göras när det gäller vårt förslag. LO har inte tryckt på, och därför har förslaget tydligen inte varit så intressant. Kan inte Nils-Olof Gustafsson åtminstone hålla med om att det kommer att ske ganska stora orättvisor på grund av höga tröskeleffekter? Vi hoppas naturligtvis att det så småningom kommer ett förslag i vår riktning. För närvarande blir det nämligen stora negativa effekter också för dem som driver andra typer av rörelser. När det gäller reservation 2 rör det sig ju om en gammal skivbekant. Vi tycker att det är fel att det är så dålig överensstämmelse mellan förmåner och avgifter. Men det här är ju också en fråga, som är relativt ointressant för socialdemokraterna. Det drabbar främst egenföretagare, småjordbrukare, fiskare och andra. Vi hade ett förslag i sjukpenningkommittén för något år sedan. Det togs emellertid inte ens upp till debatt. Nils-Olof Gustafsson, skulle vi åtminstone inte kunna tänka oss att denna fråga utreds? När det gäller kvittningsrätten kommer den gamla förmyndarattityden fram, om än i mycket hovsam form i Nils-Olof Gustafssons skepnad. Det är en mycket viktig fråga. Men, Nils-Olof Gustafsson, nog måste man väl ändå tillerkänna den enskilda människan så pass mycket förstånd och egen beslutanderätt att hon inser att om hon inte har betalt sociala avgifter på en inkomst så får hon inte heller några förmåner? Det måste i så fall vara den resandes ensak. Sedan till frågan om idrottsföreningarna. I dag gjordes det en stor affär i pressen av att regeringen kanske inte kommer att lägga fram ett förslag liknande det som vi moderater hade häromåret, nämligen att kommunerna själva skulle stå för föreningsbidraget bl.a. till den s.k. knatteidrotten. Detta med lex Westblom och socialavgifter till idrottsorganisationerna gör verkligen att inte minst knatteidrotten är i fara. I detta fall torde det bli så att man i första hand satsar på elitidrotten. Det blir ungdomsidrotten, knatteidrotten och breddidrotten som får stå tillbaka. Jag erinrar om att vi har haft detta förslag uppe tidigare. Det finns en genomgripande utredning ifrån Riksidrottsförbundet, som redovisar olika alternativ att följa upp. Vi kräver att regeringen åtminstone skall titta på de olika förslagen. Från Riksidrottsförbundets sida har det sagts att det allra bästa sättet vore att man själv finge lösa försäkringsfrågorna, medan man betalar avgifter på inkomster utöver två basbelopp. Det är närmast detta som är intressant. Det är viktigt att regeringen ser ordentligt på hela paketet och snarast kommer med ett förslag till oss i riksdagen. Det här får lösas på annat sätt, säger Nils-Olof Gustafsson. På vilket annat sätt? Jag fick det svaret i fjol också. Vi vet att en del idrottsföreningar t.o.m. har tvingats gå i konkurs under tiden. Många lever under knapphetens kalla stjärna. Man kan inte få in inkomster så att de täcker dessa utgifter. Men vilket annat sätt är det då fråga om? Skall det återigen bli så att man först skall betala sociala avgifter tills man går på knä och sedan får gå till Kjell-Olof Feldt eller någon annan i regeringen och be på sina bara knän: Snälla rara, får vi litet pengar så att vi kan överleva? Är inte detta en mycket egendomlig rundgång på pengar, Nils-Olof Gustafsson? Sedan gäller det den sista reservationen, reservation 6. Jag är i alla fall glad åt att Nils-Olof Gustafsson menar att det bör komma ett förslag snarast möjligt. Jag hoppas att vi kan lita på att Nils-Olof Gustafsson trycker på sin regering, så att förslaget kommer snart nog och vi får ta ställning i socialförsäkringsutskottet. Jag har redan, herr talman, framfört yrkanden i den tidigare debatten, och de yrkandena kvarstår.

Herr talman! Nils-Olof Gustafsson har haft gott om tid att fundera på de frågor som vi ställde i våra anföranden för ett par veckor sedan. Nils-Olof Gustafsson säger att det tar lång tid att få fram förslag på det här området. Vi som har motionerat i olika omgångar kan vitsorda detta. Det som vi beslutar om i dag och som innebär att vi rättar till en del knepigheter i den nuvarande lagstiftningen har tagit flera år att komma fram till. Och det är bara att konstatera att det finns ytterligare ett antal grupper — inte bara jordbrukare utan över huvud taget egenföretagare — som har det besvärligt, beroende på att det är dålig överensstämmelse mellan skatteoch avgiftssystemen. Det borde vara besvärande att år ut och år in försvara detta förhållande, att det inte kommer fram några slutgiltiga lösningar på det här området. Vi har tidigare diskuterat det omtalade fallet Elof Hjortberg, där man skulle få fram en lex Hjortberg. Finansministern lovade med buller och bång att frågan skulle lösas. Så fick vi först en provisorisk lösning, som på intet sätt löser alla problem. Hjortbergs situation har vi kanske klarat ut, men det finns många andra människor vilkas situation inte är löst. Den fråga som vi har ställt vid flera tillfällen är när vi skall få en slutgiltig lösning. Då säger Nils-Olof Gustafsson att frågan övervägs i departementet och att det kanske kommer ett förslag så småningom men att frågan är komplicerad. Jag tror att det skulle vara klargörande för debatten om vi fick ett besked om en tidpunkt, när vi får ett förslag som gör att vi slutgiltigt kan avföra den här frågan från riksdagens bord. Sedan över till de differentierade avgifterna. Från centerpartiets sida har vi iflera omgångar krävt att man skall använda arbetsgivaravgifterna också som ett styrinstrument i den regionala utvecklingen och utvecklingen av näringslivet. De förslag som vi fört fram har gått ut på att man skall sänka kostnaderna för de små företagen, så att man därigenom stimulerar dem att utvecklas och framför allt så att man stimulerar ett nyföretagande. Vi har också sagt att det finns sakliga motiv för tetta. i Nils-Olof Gustafsson säger att det finns stora variationer mellan företag. Men egenföretagare och småföretagare har generellt sett lägre sjukfrånvaro än de riktigt stora företagen. Det är inte sakligt fel att använda det argumentet. När nu socialdemokraterna vill avfärda förslaget, anför de dels argumentet om variationerna, dels säger de att förslaget är administrativt krångligt. Men vi har hela tiden sagt att det inte kan vara särskilt administrativt krångligt. Vi har ju kunnat klara av en tioprocentig avgiftssänkning i vissa delar av Norrbotten. Jag har också tidigare i debatten påvisat att det redovisningssystem som vi har är ganska enkelt. Det finns en särskild kolumn, där man anger vilken företagstyp det handlar om, och man har där en lägre avgift som man redovisar för. Jag har aldrig riktigt förstått vilket administrativt krångel det skulle vara som socialdemokraterna hänvisar till år ut och år in. Till sist beträffande idrottsföreningarna och idrottsrörelsens situation. Jag delar i mångt och mycket den uppfattning som både Kenth Skårvik och Gullan Lindblad har redovisat. I den förra debatten dristade jag mig till att säga: Vi har en idrottsminister som tidningarna av och till — det gäller även socialdemokratiska tidningar — har ifrågasatt existensberättigandet för. Men här finns ju en lämplig uppgift för idrottsministern. Det gäller att snabbt få fram ett förslag så att vi löser problemen för idrottsrörelsen. Här har han en konkret arbetsuppgift. Jag tror också att idrottsrörelsen skulle uppskatta, om man någon gång tog tag i frågan och fick den avgjord. Även om Nils-Olof Gustafsson säger att de flesta idrottsföreningar har klarat ut detta finns det ett stort antal idrottsföreningar som har mycket svåra ekonomiska problem, beroende på det utslag som har kommit.
Herr talman! Jag förstår i ganska stor utsträckning den otålighet som förekommer på grund av att det tar lång tid att få ett förslag i de frågor som vi debatterar nu. Men om några vet hur oerhört komplicerat och svårt detta är, är det vi som diskuterar dessa frågor. Vi kan inte gå fortare fram än så att vi är säkra på att det förslag som läggs fram är bra och innebär att vi kan nå det syfte som vi har. Syftet med det förslag som redovisas i den här propositionen är, som jag sade, begränsat. Förslaget är till för att hitta den lämpliga gränsen för egenverksamhet när jordbruksfastigheten anses vara brukad. Det är en mycket vidare fråga som tas upp i reservation 1, och departementschefen säger att det i den vidare bemärkelsen saknas underlag i rapporten för att lägga fram ett förslag. Men jag håller som sagt med om att det vore bra om vi kunde få ett förslag snabbt. När det gäller sambandet mellan avgifter och förmåner vidhåller jag att det är en viktig och avgörande princip att socialförsäkringen bygger på den solidariska och obligatoriska tanken. Jag utgår ifrån att de grundförutsättningarna skall gälla också för den översyn som nu görs. Jag vill påminna om att när dåvarande socialminister Karin Söder lade fram propositionen om förenklade regler för socialförsäkringsavgifter år 1981, var vi alla medvetna om att det skulle innebära en försämrad överensstämmelse mellan avgifter och förmåner. Men vi var beredda att ta den försämringen för att få dels enhetliga, dels enklare regler. Den uppfattningen har också utskottsmajoriteten fortfarande. När det gäller idrottsföreningarnas avgifter förstår jag inte vad det är som behöver utredas. Här har ju den rättsinstans som har att besluta i dessa frågor sagt att denna ekonomiska ersättning är att betrakta som annan inkomst. Det var ishockeymålvakten Westblom som drev frågan, och han fick ju rätt. Vi menar att det är självklart att man som idrottsutövare skall omfattas av socialförsäkringsskyddet och att sociala avgifter skall betalas på precis samma sätt som av vilken annan arbetsgivare som helst. Jag kan alltså inte begripa vad det är i den principfrågan som behöver utredas. Och jag kan för mitt liv inte förstå den koppling man gör när man säger att det skulle vara just knatteidrotten som är i fara när människor som mer eller mindre på heltid utövar idrott skall omfattas av socialförsäkringssystemet. Jag har inget svar på frågan om hur idrottsrörelsen skall kunna få sina pengar på annat sätt. Men det skall definitivt inte ske genom åtgärder på det område som detta utskott har att arbeta på, utan det är andra bedömningar som måste ligga till grund för detta.
Herr talman! Jag är i alla fall glad över att Nils-Olof Gustafsson har kommit oss till mötes en bit på vägen. Visst är det här krångliga frågor. Lagstiftningen är fruktansvärt snårig. Jag minns att jag diskuterade frågan med dåvarande socialministern Sten Andersson — jag tror att det var för fem år sedan. Jag undrade då vad det är för rim och reson i regler som säger att jag om jag har en traktor och kör med denna traktor på bondens åker är att betrakta som arbetstagare. Då betalar jordbrukaren i fråga mina sociala avgifter! Men om jag kör med samma traktor i bondens skog, är jag plötsligen min egen företagare och skall själv betala avgifter. Så snårig är denna lagstiftning. Det visade sig också för inte minst Hjortberg och andra att man trodde sig ha löst frågan om sociala avgifter. Men de blev ju genom att anlita en entreprenör själva offer för en snårig lagstiftning och fick betala. Jag hoppas att det nu skyndas på, så att det äntligen kommer ett förslag. När det gäller sambandet mellan avgift och förmån finns det, som jag sade inget intresse bland socialdemokraterna för den frågan, eftersom de som drabbas ofta är egenföretagare och jordbrukare. Jag kan inte förstå varför man t.ex. inte skulle kunna ändra på ett sådant förhållande som att en jordbrukare, som kanske arbetar mycket mer än åtta timmar om dagen och har en ganska stor inkomst, aldrig får mera i sjukpenning än vad som motsvarar lönen för en anställd. Detta kan väl inte vara rättvist? Nils-Olof Gustafsson säger att det är svårt att rucka på reglerna. Men detta är ju precis vad vi nu håller på med! Regeringen har ju insett att vissa regeländringar ändå måste till. Till sist något om idrottsföreningarna. Det är väl inte alldeles självklart, Nils-Olof Gustafsson, att man måste betala försäkringar via den allmänna försäkringen? De stora föreningarna betalar redan i dag avgifter för försäkringar hos de fria försäkringsbolagen. Det finns ett förslag om att man här skulle kunna göra en kompromiss innebärande att idrottsföreningarna betalar avgifter för dem som har inkomster som överstiger två basbelopp. Varför inte anta den kompromissen eller i alla fall titta på förslaget? Visst är det knatteidrotten som är i fara! Jag har självfallet varit i kontakt med Riksidrottsförbundets representanter i den här frågan. Elitidrotten och klubbarna i den absoluta toppen — Färjestad, Boltic och andra — klarar sig nog. Men det är de små föreningarna med ungdomsverksamhet som tar stryk. Jag kan inte förstå att Nils-Olof Gustafsson kan försvara ett system med en sådan fruktansvärd rundgång som det måste bli fråga om när man först skall betala sociala avgifter och sedan gå till regeringen och tigga pengar till att betala dessa avgifter. Varför inte lösa problemet på ett tidigare stadium?
Herr talman! Jag vill bara ta upp en del saker beträffande det som Nils-Olof Gustafsson sade om idrottsföreningarna. Jag förstår mycket väl att vi inte här i kammaren kan komma fram till ett förslag om hur idrottsföreningarna skall få igen sina pengar. Men det som väl är besvärligt är att inte heller regeringen med en idrottsminister i spetsen har klarat av det. Det är väl kanske inte heller meningen att det är vårt utskott som skall syssla med den frågan. Men utskottet kan ju begära att få en översyn och att regeringen med idrottsministern i spetsen får komma tillbaka med ett förslag. Vad jag är mest förvånad över är att Nils-Olof Gustafsson inte kan inse att ungdomsidrotten drabbas. Om man inte har pengar, är det givet att man inte heller kan satsa på dem som kanske inte ger pengar till idrottsföreningen — och det ger inte ungdomsidrotten som den ser ut i dag. Det är däremot klart att man behöver ungdomsidrotten för att bygga upp en ny stomme. Vi vet att de stora klubbarna i dag köper in spelare. Det kan diskuteras huruvida detta är riktigt. Men det behövs också en bredd inom idrotten. Det är många människor som vill delta. Jag tycker att vi därför tillsammans skulle kunna ställa upp för att begära en översyn och få frågan utredd. Det mest förvånande är att socialdemokraterna och majoriteten i utskottet inte kan ställa sig bakom en sådan för tillfället enkel lösning i avvaktan på ett slutgiltigt besked i den här frågan.
Herr talman! Nils-Olof Gustafsson lät litet uppgiven i slutet av sitt förra inlägg. Han förstår att vi är både irriterade och upprörda över att det tar så lång tid att få fram förslag. Jag tror att Nils-Olof Gustafsson i grunden vill lösa detta problem. Men då är det ju på tiden att de socialdemokratiska ledamöterna i socialförsäkringsutskottet så att säga tuffar till sig gentemot finansdepartementet och socialdepartementet och ställer krav på att dessa förslag skall läggas fram. Annars brukar det ju inte ta så lång tid att få fram både stora och komplicerade ärenden till riksdagen. Det är egentligen en fråga om vilja och resurser att i finansoch socialdepartementen verkligen ta fram förslagen. Från centerpartiets sida har vi ju redan tidigare redovisat ett förslag som vi tycker skulle kunna användas på detta område. Det är alltså fråga om att samma regler skulle kunna användas för hela marknaden som de som sedan 1984 gäller för småhusägare och lägenhetsinnehavare. När det gäller idrottsrörelsen finns det ju ett förslag från Riksidrottsförbundet om hur problemet skulle kunna lösas på ett bra sätt. Det handlar återigen bara om att någon måste ta sig an förslagen och gå igenom dem tillsammans med idrottsrörelsen för att därefter presentera en gemensam lösning. Jag har tidigare sagt att detta är en lämplig uppgift för idrottsministern. Därmed skulle vi kunna få frågan avförd från riksdagens bord.
Herr talman! Tiden räckte inte till i mitt förra inlägg för att säga något till Rune Backlund angående de differentierade sjukförsäkringsavgifterna. Jag har aldrig sagt att det bara beror på att det blir administrativt krångligt som vi inte vill vara med på denna förändring utan går emot förslaget. Det är mera fråga om att vi inte tror på idéen som sådan. Det går inte, och det har jag sagt många gånger tidigare, att generellt säga att små företag har lägre sjukfrånvaro än stora. Skillnader finns, men dessa är inte beroende på företagens storlek. Man skapar alltså ingen rättvisa med differentierade avgifter i detta sammanhang. Det är en annan sak om man vill gå in och stödja småföretagsamheten som sådan, och det finns säkert goda skäl till det. Jag har för mig att det i direktiven till den regionalpolitiska utredning som nu tillsätts sägs att en idé som skall prövas är att just använda avgiftssystemet som ett regionalpolitiskt instrument. Principen som sådan kan naturligtvis diskuteras. För egen del anser jag dock att man skall gå försiktigt fram och ordentligt utvärdera de försök med sänkta sociala avgifter som nu pågår i Norrbotten innan man går vidare. Men man studerar alltså redan denna fråga. När det sedan gäller idrottsrörelsen och socialförsäkringsavgifterna hade jag hoppats på att vi som arbetar med dessa frågor i utskottet skulle kunna vara överens. Nu är det ju sagt att en idrottsutövare är att betrakta som vilken annan inkomsttagare som helst, och utifrån de synpunkter som utskottet borde företräda skulle vi kunna vara överens om att inte någon typ av inkomsttagare skall mälas ut ur systemet. Det är faktiskt det ni är ute efter. Jag vill skilja på den principiella synpunkten och det sätt på vilket man skall stödja idrottsrörelsen i stort. När det gäller den del som ligger utanför socialförsäkringsutskottets kompetensområde är jag gärna med och skjuter på. Men det är alltså en stor principiell skillnad mellan dessa saker.
Herr talman! Nils-Olof Gustafsson backade nu något när det gäller de differentierade avgifterna. Han säger att det finns möjligheter att se över detta i den regionalpolitiska utredningen. Men det framgår inte om man läser utskottsbetänkandet. Där hänvisar ni återigen till administrativa svårigheter och att det är principiellt felaktigt att gå denna väg. Ni säger att det inte finns någon koppling mellan sjukfrånvaron och avgiftsuttaget. Jag tycker att detta låter lovvärt. Jag hoppas att vi på detta sätt skall kunna få fram ett förslag som innebär att vi kan sänka avgifterna för egenföretagare och småföretagare och använda detta som ett aktivt instrument för att utveckla de små företagen i hela vårt land. Jag tycker att det låter lovvärt att man nu backar på den punkten.

Herr talman! Frågan om en förkortad arbetsdag har varit föremål för framför allt de arbetandes intresse under 1970-talet. Målet har varit att förkorta arbetsdagen till sex timmar. Vi från vpk anser att det nu måste fattas beslut om förkortning av arbetsdagen, och vi har vid flera tillfällen redovisat att motiven är många och starka. Ett av de allra mest vägande motiven är att åstadkomma jämställdhet, framför allt mellan man och kvinna. Det handlar också om fler jobb och i förlängningen om att fördjupa demokratin i samhället. Det handlar om att förverkliga mål som arbetarrörelsen har stått för, såsom gemenskap i samhället, möjligheter att umgås med våra gamla och våra barn på ett riktigt sätt. Dagens samhälle är faktiskt sådant att människor genom olika åtgärder ställs utanför arbetsmarknaden. Arbetsmarknadens villkor gör att en del slås ut medan andra, som är kvar på arbetsmarknaden, får utföra ett enormt arbete och kanske slits ut i förtid. Men det handlar också om hur hela vår kultur utvecklas och hur vi skall kunna delta i en meningsfull fritid. Allt detta kan förverkligas bara genom en rättvis fördelning av landets produktionsresultat. Tyvärr har på senare tid fördelningen av landets produktionsresultat gått åt fel håll. Företagen har gjort enorma vinster, människor och kapitalgrupper har berikat sig och produktivitet och effektivitet i produktionen har ökat. Fördelningen till de arbetande har däremot stått tillbaka, och därför är en förkortning av arbetsdagen och bättre semestervillkor en fråga om rättvis fördelning av produktionsresultatet. Det handlar alltså om jämlikhet och rättvisa. Det är nu över tio år sedan kravet på sex timmars arbetsdag väcktes, och det har gått genom många led i arbetarrörelsen. T. o. m. i borgerliga läger har frågan diskuterats. Men samtidigt som frågan har diskuterats av fackliga topporganisationer, i klassamarbetets anda, tillsammans med parlamentet och över partigränserna, från de borgerliga till socialdemokraterna, har kravet stoppats. Utvecklingen på arbetsmarknaden har gått åt ett annat håll, från en förkortning av arbetsdagen till konjunkturanpassade arbetstider, flexibla arbetstider över dagar, veckor, årstider och t.o.m. år samt drastiskt ökad övertid. Detta utnyttjas av företag och myndigheter, framför allt för de grupper som skulle behöva en förkortad arbetsdag. Jag tänker på de unga familjerna, som är i början av sin karriär. Framför allt de unga männen utsätts för mycket hårda övertidskrav, samtidigt som de också för sin försörjning måste jobba övertid. Det är läget i dag. Senast denna fråga på ett avgörande sätt fick sin bestämning utanför parlamentet var vid den socialdemokratiska kongressen, som sköt frågan vidare till att gälla en sjutimmarsdag år 2000. Eftersom den socialdemokratiska kongressen har bestämt detta, kommer regeringen också att handla därefter. Men samtidigt som frågan om sextimmarsdagen har förskjutits långt framåt i tiden, så att den inte ens skall avgöras före år 2000, finns det bland kraven inför årets avtalsförhandlingar många krav på att det första steget mot en förkortad arbetsdag skall tas. Vpk har därför i en reservation ställt kravet att riksdagen nu måste besluta i frågan. Men vad händer då? Jo, då tillsätter regeringen en konsekvensutredning, som skall se på frågan igen. Vpk har ingenting emot att frågan utreds så att en plan kan läggas fram för ett förverkligande av målet om sex timmars arbetsdag. Men denna kommitté skall bara fortsätta att fundera — som DELFA har gjort i tio år — och vad händer under tiden? Kommer vi åter ännu närmare bilden av SAF:s arbetsliv? Ja, faran är mycket stor. De fackliga parterna har inget konkret att sätta emot i dag när det gäller att stoppa utvecklingen mot konjunkturanpassad arbetstid, flexibel arbetstid eller ökad övertid. Arbetstagarna får hela tiden försöka väga och köpa kompromisser och halta sig fram på arbetsmarknaden. Det blir hela tiden målet om förkortad arbetsdag som får stryk. Därför anser vpk att en huvuduppgift är att börja gå vägen mot en generell arbetstidsförkortning, och därför står vårt krav kvar, dvs. att riksdagen skall besluta om utarbetandet av en plan för sex timmars arbetsdag, som lämpligen börjar gälla år 1989. Frågan om övertid är lika viktig när riksdagen skall fatta beslut. Övertiden utnyttjas nu på ett helt oacceptabelt sätt, och därför bör en begränsning av övertiden införas snarast, i ett första steg lämpligen till 50 timmar per år. Semesterfrågan har egentligen samma innebörd. Viktiga frågor ur rättviseoch jämlikhetssynpunkt förhalas och skjuts på framtiden. Det gamla rättvisekravet om en semesterlönefond som väcktes för länge sedan har bollats fram och tillbaka här i riksdagen och får inte heller nu någon allvarlig behandling i semesterkommittén. Det handlar om att de grupper som har ekonomiska svårigheter och har höga kostnader för en ordentlig rekreation måste få ett stöd. En semesterlönefond i någon form skulle kunna ge detta stöd, och utformningen av en sådan bör diskuteras. En semesterlönefond skulle också kunna skapa alternativ till den kommersiella fritiden, t.ex. i fackföreningsregi eller i kooperativ regi. Det handlar inte bara om de ekonomiska villkoren när det gäller en semesterlönefond. Vpk kräver att en sådan fond snarast inrättas.

Det är ett fantastiskt beslut, om man betänker att semestern är till för vila och rekreation. Inte ens i den frågan kan riksdagen bestämma, utan den måste skickas till kommittéer. Erfarenhetsmässigt vet vi att man tydligen inte vill ta tag i dessa frågor. Det är en liten skamfläck att den beslutande instansen, riksdagen, inte kan ge ett positivt besked om att frågan skall lösas för de människor som sparar sin semester — det är ofta människor som har hårt arbete inom industri, vård, omsorg och service, som har tänkt sig att göra något bra av de sparade veckorna och som behöver det. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till de reservationer som vpk har fogat till de två betänkanden som nu behandlas.

Herr talman! Vi behandlar nu betänkanden från arbetsmarknadsutskottet som gäller semester och arbetstider, som Lars-Ove Hagberg sade. Jag skall vara ganska kortfattad, därför att båda dessa frågor är just nu under utredning, som Lars-Ove Hagberg nämnde. Semesterfrågorna behandlas i semesterkommittén, som har som sin huvudsakliga uppgift att kartlägga skillnaden mellan olika löntagargrupper och överväga en utjämning av de olika villkoren. Den skall vidare överväga den enskildes möjligheter att påverka just semesterns förläggning. Den skall också ta upp bl.a. frågan om sparad semester och förenklade regler för detta m.m. De motioner som behandlas i betänkande nr 2 om semesterfrågorna är i stort sett samliga under övervägande i semesterkommittén. Utskottet anser inte att kommitténs arbete skall förhala semesterfrågorna, utan den skall bringa klarhet och komma till beslut nästa år, varför utskottet, med hänvisning just till semesterkommitténs arbete, avstyrker samtliga motioner. Semestervillkoren för jordbrukare skulle jag vilja beröra särskilt, eftersom de inte tas upp i semesterkommittén. Arbetsmarknadsutskottet framhöll ju redan 1984 vikten av att jordbrukarna får möjligheter till samma semester som andra företagare, och bl.a. därför tyckte utskottet att det var väsentligt att avbytarsystemet byggdes ut. Det som har hänt sedan dess är att lantbrukets avbytartjänst år 1986 startade en försöksverksamhet med semester för jordbrukare på initiativ av bl.a. LRF. Denna försöksverksamhet har nu utvidgats till ytterligare nio distrikt från den 1 januari 1987. Utvärdering av samtliga försök skall ske under hösten 1988. Med hänvisning till detta avstyrker utskottet även motionerna rörande jordbrukarnas semester. Arbetstidskommittén, som skall arbeta fram till 1989, har till uppgift att kartlägga förutsättningar för och konsekvenser av de olika arbetstidsförkortningar som i dag är föremål för diskussion. Det handlar om en daglig arbetstidsförkortning, längre semester, pensionsåldern och utökad ledighet för småbarnsföräldrarna. Det handlar också om de olika former av alternativa arbetstidsförkortningar som har diskuterats de senaste åren, t.ex. arbetstidsbank. Arbetstidskommittén har också övertagit DELFA:s uppgift att utreda förutsättningarna för sex timmars arbetsdag. Förslag om arbetstidsförkortningar har ju, precis som Lars-Ove Hagberg sade, under i stort sett tio år blivit alltmer diskuterade och vunnit allt större gehör ute bland allmänheten. De har kommit upp till diskussion i många organisationer, också de fackliga organisationerna, och hos parterna på arbetsmarknaden. Behoven av arbetstidsförkortningar på olika områden har även ökat. Det gäller kanske framför allt småbarnsföräldrarnas situation på dagens arbetsmarknad. Jag tror att arbetstidskommitténs arbete kommer att bli mycket viktigt. Det bör öka förutsättningarna för att man under 1990-talet skall kunna ta de första stegen mot en förkortning av arbetstiden. Men det behövs en ordentlig analys av vilka konsekvenser de här olika förkortningarna får för hushållen, för familjerna, för produktiviteten, för jämställdheten, för prisutvecklingen, för den regionala utvecklingen och också för arbetets organisation. Hur kommer framtidens arbetsplats att se ut? Ser den ut som dagens arbetsplats? Vilka förändringar kommer vi att kunna se fram mot år 2000? Vilken betydelse får det för diskussionen om vilka arbetstider vi skall ha? Detta är några exempel. Jag är övertygad om att ett sådant här arbete har stort värde både för arbetsmarknadens parter och för de politiska partierna — och jag är övertygad om att det gäller även vpk. Det handlar inte om att förhala de viktiga frågorna om arbetstidsförkortningar, utan det handlar om att genom utredningens kartläggning, och genom de ställningstaganden som kommer att redovisas i utredningen från såväl parter som partier, kunna ta de första stegen mot en samlad bedömning av vilka vägar vi skall välja för att förkorta arbetstiden fram mot 1990-talet. Med hänvisning till kommitténs arbete avstyrker utskottet samtliga motioner. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandena 2 och 3 och avslag på reservationerna.

Herr talman! Mona Sahlin har nu som ordförande i kommittén på arbetsmarknadsutskottets vägnar avstyrkt alla krav på en förkortad arbetsdag. Det är kanske helt naturligt, om man skall ha någon aktning för sin egen kommitté. Detta är alltså ingen utredning. Utredningar får ju konkreta uppdrag, åtminstone fick de det förr. Men vi har ju också i stor utsträckning förlorat tron på utredningar och deras förmåga att lägga fram förslag som är målinriktade. Här handlar det tydligen inte om en politisk vilja. Den socialdemokratiska kongressen har ju sagt att detta skall skjutas på framtiden. Det skall bli sju timmars arbetsdag någon gång år 2000, och när sex timmars arbetsdag skall komma vet vi inte alls. Där har vi målsättningen. Man kan då fråga sig vad DELFA egentligen har gjort under alla dessa år — då vi nu skall börja om igen, Mona Sahlin. Min och vpk:s kritik av DELFA är väl helt riktig, om man måste ta dessa konsekvenser och köra det här varvet igen. Eller är argumentet att det kanske är för gamla erfarenheter? Då blir ju erfarenheterna fram till år 1989 också för gamla, och då får vi ta en ny konsekvensutredning om arbetstid. Det handlar ju faktiskt om politisk vilja att besluta om att genomföra förslaget — om man vill ha den här fördelningen i samhället. Vi vet alla att en förkortning av arbetsdagen får konsekvenser på arbetslivets område, kanske t.o.m. problem som vi måste klara. Men inte klarar man dem i en konsekvensutredning, om man inte i DELFA har klarat dem under tio år och blivit mogen för beslut. Att i dag tillsätta en konsekvensutredning utan målsättning måste egentligen vara ett bedrägeri mot de ärliga krafter inom partierna som har ställt upp för sex timmars arbetsdag. Vpk kommer självfallet att vara med i denna konsekvensutredning. Men det huvudkrav vi ställer är att riksdagen skall fastställa en plan för sex timmars arbetsdag. Jag tycker att man tar mycket lätt på frågan om vad som skall hända, när man inte beslutar om en förkortning av arbetsdagen på arbetsmarknaden. Om man nu vill ha en daglig arbetstidsförkortning, så måste man hejda den utveckling som pågår i dag — flexibla arbetstidsformer och mer övertid. Det är ju nästan en förutsättning.

Herr talman! Detta måste väl vara en ganska aningslös undanmanöver. Här har DELFA suttit och arbetat, följt arbetstidsdebatten och avgett en mängd rapporter. Riksdagen har hänvisat till att arbetsmarknadens parter skall avgöra i vilken takt arbetstidsförkortningen kan ske, och man har hänvisat till DELFA:s arbete. Nog handlar det väl om politisk vilja när man säger att efter detta arbete, med denna inriktning, vill man inte göra någonting utan tillsätter en konsekvensutredning. Det är väl ändå ett politiskt ställningstagande — att man inte vill göra någonting. Jag förstår att så måste socialdemokratin göra, när man på sin kongress har sagt att sju timmars arbetsdag kan vi få först någon gång år 2000. Då är det givetvis besvärligt, då måste vi hålla på och utreda konsekvenserna långt in på 1990-talet. Och de slutsatser som man kommer till 1989 — är de giltiga sedan? Det är den argumentation som ni här för fram. Jag har sagt att vi naturligtvis kommer att delta i arbetet med att studera konsekvenserna. Men det bästa och mest hederliga mot bakgrund av dagsopinionen bland de arbetare som behöver en förkortning av arbetsdagen är ett beslut nu om en omedelbar förkortning av arbetsdagen. Ta ett första steg! Sedan löser vi under hand de frågor som kommer upp. Det har vi alltid gjort vid arbetstidsförkortningar. De avtal som numera träffas om förkortning av arbetstiden brukar inte föregås av några långa utredningar. De brukar tvärtom ingås på grundval av de olika intressen som finns, och sedan löser man problemen. Vi tycker att man skall gå den vägen också nu. Vi är övertygade om att det finns sådan kunskap att det är helt möjligt att i dag införa sex timmars arbetsdag. Dessutom är detta en fråga om rättvisa och jämlikhet. Vår värdering av den tillsatta kommittén är därför att den tillkommit som en förhalning på grund av att man inte vill fatta något beslut i frågan.

Herr talman! Det finns, som framgår av betänkandet, ingen moderatreservation fogad till detta.

Det är i enlighet med praxis, och därför har vi vid detta tillfälle inte haft anledning att foga någon reservation till betänkandet. Det kan, herr talman, ändå finnas anledning ett inför den översyn som skall ske i utredningen markera några principiella moderata uppfattningar vad gäller dagens lagstiftning och framför allt inriktning och omfattning av framtidens lagstiftning. Andemeningen i önskemålen och yrkandena i de moderata motionerna är att arbetstidslagstiftningen så långt möjligt skall begränsas och förenklas. Den lagstiftning som skall finnas och som måste finnas skall ta sikte på framför allt skyddsoch hälsosynpunkter. Det är ett oavvisligt krav att det finns en mycket stark sådan lagstiftning, till skydd för den enskilde individen i olika arbetsmiljöer. På den punkten tror jag att det råder en mycket stor enighet. Men på andra områden har vi en klar uppfattning att det regelsystem som för närvarande tillämpas är föråldrat. Det speglar mycket av en gången tids storskaliga industritänkande.

Vi tycker att gällande lagstiftning i alldeles för liten utsträckning ger den möjligheten. Det måste enligt moderat uppfattning finnas mycket att vinna på en sådan lokal anpassning byggd på avtal som träffas mellan grupper av individer och företag och mellan enskilda individer och företag. Vi tror att det finns utomordentligt mycket att vinna på detta, både för den enskildes välfärd och för verksamheten. Det är, menar vi, till gagn för småbarnsföräldrar att man kan finna lokala lösningar, som kan se ut på ett sätt på ett litet företag i en liten ort och på ett annat sätt i ett större företag, på en liten eller stor ort. Det framstår som troligt, när man ser ut över verkligheten, att välfärden just hos småbarnsföräldrar skulle kunna öka med sådana lösningar. Även hos äldre människor skulle välfärden kunna öka med nya typer av lokala avtal. Jag är övertygad om att ett företag som har mycket stora säsongmässiga variationer skulle tillsammans med de anställda kunna komma fram till kreativa lösningar på grundval av en sådan här anpassning. Jag är alldeles övertygad om, för att ta ett sådant konkret exempel som anförs i motionen av Göran Ericsson om arbetstiderna inom polisväsendet, att spaning efter brottslingar, liksom även spaning efter inkräktare från främmande makt, skulle gagnas om det fanns en utomordentligt stor flexibilitet i möjligheterna att förlägga arbetstiden efter verksamhetens behov. Allmänheten i vårt land skall väl inte, herr talman, behöva uppleva att man ännu en gång framflyttar över veckoslut spaningar efter tänkbara förbrytare, bara därför att vi har en arbetslagstiftning eller kanske arbetstidsavtal på central nivå som försvårar verksamheten. Jag tror inte att det finns någon i kammaren som försvarar detta, men jag menar att man bör ta fasta på hur verkligheten upplevs, med den lagstiftning och det regelsystem som vi i dag har. Jag hoppas att man skall göra en ordentlig översyn i detta sammanhang. Låt mig också ta ett exempel som är näraliggande i detta hus, nämligen anpassningen av arbetstiderna till de enskilda människor som jobbar här. Det är lätt för politiker att ha uppfattningar om vad som sker utanför detta hus, men vi har ibland svårt att reglera våra egna arbetstidsförhållanden. Vi småbarnsföräldrar som är bosatta utanför Stockholms gränser skulle kanske finna en och annan poäng i en något större flexibilitet vid anpassningen av våra egna arbetsförhållanden. Jag utgår ifrån att ordföranden i kommittén kanske också utifrån viss personlig erfarenhet känner sympati för att man i annat sammanhang, på det sätt som hon tidigare gjort, också ser över detta. Det är litet grand av en paradox, herr talman, jag upprepar det, att vi sägs vara utomordentligt duktiga på att se över arbetstiderna utanför detta hus men att vi innanför dess väggar har en sällsynt oförmåga att se till att unga småbarnsföräldrar har en chans att delta i arbetet. Herr talman! Jag utgår från att den tillsatta kommittén inte bara skall lyssna på parterna på den centrala nivån utan också skall gå ned i den lokala verkligheten och se vad man där önskar av förändring och framför allt hur den nuvarande lagstiftningen slår där. Jag utgår från att den regering som sitter när kommittén och dess ordförande överlämnar sina iakttagelser och analyser kan vara så kreativ att den tillgodoser moderata önskemål om en mer flexibel lagstiftning och framför allt en mer begränsad och förenklad lagstiftning, med större utrymme för lokala önskemål, till gagn för individer och för verksamhet.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

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 3 behandlas, som vi har hört, arbetstidsfrågorna. För de allra flesta människor spelar arbetstiden en mycket stor roll. Frågan har därför ägnats stort intresse i den allmänna debatten. Människor är olika och har olika värderingar. Människors behov under skilda delar av livet spelar en avgörande roll för synen på arbetstidens längd och förläggning. För familjer med små barn spelar kortare arbetstid och rätten till längre ledighet för vård av barnen en avgörande roll. Målet för andra kan vara ett sabbatsår för att resa i andra länder eller för att studera och förverkliga sina drömmar. Många drömmer om möjligheten att under en samlad ledighet ge sitt bidrag till missionen eller annat frivilligt biståndsarbete eller andra sociala insatser. Stort intresse finns för flexibel pensionsålder med möjlighet att begränsa eller reducera arbetstiden, utan minskad lön, några år före den traditionella pensioneringen. Inte minst för dem som känner förvärvsarbetet tungt och pressande bör denna möjlighet förverkligas. Ofta kan arbetet vara både fysiskt och psykiskt tungt för den ene, medan den andre mycket väl orkar med att arbeta även under de första pensionsåren, om bara möjlighet erbjuds. Det är alltså inte fråga om att kortare arbetstid behövs inom hela branscher — i stor utsträckning beror det på den enskilda människan. Skälen till människors önskemål varierar under olika skeden. Att ge sina barn en bra start i livet, att göra en insats för någon nära anhörig under dennes sista dagar eller att avsätta litet tid för dem som har det besvärligt ute i världen är sådant som kan och bör vara möjligt att förverkliga med en flexiblare arbetstidslagstiftning. Herr talman! I den politiska debatten framställs ofta en generell arbetstidsförkortning för alla som ett medel att nå full sysselsättning. Målet arbete åt alla måste vara en självklarhet. Inom folkpartiet är vi inte övertygade om att den fulla sysselsättningen uppnås genom arbetsdelning som går ut på generellt kortare arbetstid för alla. Det är sannolikt att den framtida reallöneökningen kommer att tas ut som en kombination av ökad köpkraft och kortare arbetstid. Vi föredrar ökad flexibilitet framför en generell minskning av arbetstiden per dag och vill framhålla betydelsen härav. Vår förhoppning är att den parlamentariska kommitté som regeringen har tillsatt på arbetstidsområdet noggrant skall överväga och analysera vad en ökad valfrihet kan innebära för människors rätt till en flexiblare arbetstid. Förhoppningen är också att kommittén inte ensidigt skall fastna i det traditionella socialistiska synsättet att en generell arbetstidsförkortning löser alla problem inom arbetstidens område och att man därmed också uppnår full sysselsättning. Vi delar utskottsmajoritetens uppfattning att kommittén bör kunna tillmötesgå alla de önskemål som folkpartiet framfört i partimotionen A229, och vi förutsätter att folkpartiets krav får en konkret belysning när det gäller en flexiblare arbetstidslagstiftning. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag i betänkande 3.

Herr talman! Jag kan inte underlåta att göra två funderingar som inställer sig när man hör talarna i den här debatten. Det sägs att flexibilitet skall vi ha, och det är den enskilda människans behov när det gäller semester och arbetstid som är det viktiga. Ja, det låter bra, men det betyder att den enskilde arbetaren inte skall ha några större rättigheter enligt lag, utan han skall bara ha rättighet att vara flexibel. Vi har emellertid haft en utveckling, där vi blivit mer beroende av varandra och bundits vid maskiner och system, och detta kommer att bli fallet i allt större utsträckning i framtiden. Det blir i dag ett ramaskri så fort någon är frånvarande från arbetet. Ledighetslagarna är för många, säger man. Vad blir då flexibilitet? Blir det inte en anhopning, när det passar dem som styr produktionen och dem som styr myndigheterna? Arbetarna får, om de vill ingå i systemet, ta ut den arbetstid de skall ha i flexibla former under den tid som så att säga blir över. Det låter vackert när Sigge Godin talar om den enskilda människan. Men det betyder också att det mål som Anders G Högmark talar om och som man ibland är överens om — småbarnsföräldrars och andras möjligheter att umgås med varandra — slås i spillror. DELFA:s rapporter visar att just den gruppen arbetar mest per dag och mest övertid. Den flexibilitet som övriga fyra partier istort sett är överens om tycker jag egentligen är en jättebluff i den politiska debatten. Den syftar bara till att de starka på arbetsmarknaden kan tillgodogöra sig flexibiliteten. Det enda som kan garantera de svagare grupperna en förkortad arbetstid, dvs. de människor som främst behöver en sådan, är en generell arbetstidsförkortning. Det är den springande punkten, och där finns kanske den stora skillnaden i uppfattning mellan vpk och övriga partier. Såväl socialdemokraterna tidigare som de borgerliga nu talar om utrymmet för en arbetstidsförkortning. Sigge Godin har här talat om en fördelning mellan reallöneökningar och arbetstidsförkortningar. Ni ställer alla upp på ett tak på 4 96 i lönehöjningar, trots att inflationen kanske blir 5 20. När kommer den tid då vi kan få en rättvis fördelning? I dag går utvecklingen i annan riktning. Nu varnas det för en konjunkturnedgång. Varje gång det ställs krav på reala förbättringar för arbetstagarna, heter det att exportindustrin och konkurrenskraften hotas. Det har bl.a. centern sagt. Det vill man utreda. En omfördelning till arbetstagarnas förmån, som går ut över vinsterna och produktionsresultaten, blir omöjlig enligt de fyra partier som nu skall tillsätta en gemensam kommitté, till vilken dessa frågor hänskjuts. Det är sådana funderingar man gör efter att ha hört de övriga partiernas företrädare här. Min fråga kvarstår: Vad har DELFA gjort förut? Utgångspunkten för dessa partier, när de tillsätter denna kommitté, är tydligen att förhala frågan.
Herr talman! Det finns två principiellt olika uppfattningar av vilka den ena företräds av Lars-Ove Hagberg. Han anser att flexibilitet skapas genom centrala avtal och centrala regelsystem. Att flexibilitet är önskvärd tycks vi vara överens om. Med sin ideologiska uppfattning anser således Lars-Ove Hagberg att flexibilitet bara kan skapas och behoven enbart kan tillgodoses via central lagstiftning. Vi moderater, som också vill ha flexibilitet, har utgått från andra värderingar och ett annat synsätt samt andra lösningar, nämligen så få centrala regelsystem som möjligt och fler lokalt anpassade system. Inom ramen för dem skall man kunna ta fasta på enskilda människors och arbetstagares önskemål. Det gäller småbarnsföräldrar, äldre människor, människor med speciella behov av transporter till och från arbetsplatsen osv. Självfallet skall man också ta fasta på de olika verksamheternas behov. Det kan vara en barnstuga som har speciella behov under en viss del av året. Det kan finnas en avdelning på en sjukstuga eller en distriktsläkarmottagning, som har behov av att bedriva verksamheten på ett visst sätt under ett år. Det kan finnas enskilda företag med anhopning av arbetsuppgifter under några månader. Vi anser att möjligheterna till välfärd ökar för alla parter, inte minst för de anställda, med smidiga lokala system. Det skall dock finnas en lag där miljöskydd, hälsorisker och annat regleras. Det gav jag också uttryck för i mitt inledningsanförande. Om detta är vi överens. Utifrån vår politiska uppfattning tror vi att det går att dra nytta av ett system med lokal anpassning. Här kommer två skilda ideologier och olika värderingar till uttryck. Det hyser jag respekt för. Jag utgår också från att Lars-Ove Hagberg hyser samma respekt. Den som är socialist tror på centrala lösningar och regelsystem. Den som är mer liberalt inriktad och tror på de enskilda människornas och arbetsgivarnas möjligheter att föra en konstruktiv dialog drar samma slutsatser som vi moderater för till torgs.
Herr talman! Folkpartiet förespråkar en flexibel arbetstid. I debatten har sagts att sådan arbetstid måste finnas i olika former. Det gäller t.ex. i områden där man vill lösa regionala problem på lokal nivå. Folkpartiet tvekar inte att belysa dessa frågor och se efter vad som bäst gagnar människor. Lars-Ove Hagberg talar om att de svaga i samhället drabbas. Det är väl snarare tvärtom. Barnfamiljer och människor som vill vårda gamla anhöriga ges möjlighet till flexibel arbetstid. Det bör alltså ske en allsidig översyn av dessa frågor. Det handlar om enskilda människors valfrihet och inte om kollektivets möjligheter. Det förvånar mig faktiskt, herr talman, att Lars-Ove Hagberg och vpk är så rädda för att belysa dessa frågor. Är ni kanske rädda för att den enskilda människan inte skall tycka som vpk? Eller är det ert socialistiska system, där alla skall ställas i samma fålla, som är det väsentliga? Vi folkpartister tror på den enskilda människans förmåga att själv välja vid olika tidpunkter under livets skeden. Det kommer också att vara till glädje för de svaga i samhället, om vi ger dem den rättigheten och valfriheten.

Herr talman! Det handlar kanske inte så mycket om system, utan om hur vi ser på människor i samhället och deras möjligheter. För ni menar väl inte att flexibiliteten är reducerad till småbarnsföräldrar? I så fall har jag helt missförstått er. Då stöder ni inte alls SAF och de regler som gäller i dagens arbetsliv. Den flexibilitet ni vill ha är tydligen att människor skall arbeta längre när produktionen så kräver eller när myndigheterna kräver det, oavsett arbetstidsregler, oavsett om man har barn eller är äldre osv., Sigge Godin. Om det inte finns regler om övertid och en inriktning mot en generell arbetstid, blir det faktiskt bara de starka i samhället som kan tillgodogöra sig en flexibel arbetstid. Det kan inte de människor göra som är bundna vid maskiner och system av olika slag och som är beroende av varandra i arbetet. Om de försöker ta ledigt ramlar systemet ihop. Hur skulle det exempelvis gå om några utskottssekreterare här i riksdagen sade att de lägger av i december och tar ledigt? Nej, de har inga möjligheter till flexibel arbetstid, utan måste anpassa sig till riksdagens arbetsbelastning. Vad det handlar om är att ni vill ha en arbetstidslag som inte tillåter vilken flexibilitet som helst. Ert tal om flexibilitet är falskt, eftersom den flexibiliteten bara gynnar vissa. Problemet med en arbetstidsbank, som i dag finns på vissa håll inom industrin, är att den som har arbetat övertid får ledigt på annan tid. Det driver fram längre arbetsdagar, mer övertid och uttag av ledighet. Ur social synpunkt vänder vi oss mot det systemet. Så till själva poängen. Varken Anders G Högmark eller Sigge Godin har något till övers för en förkortning av arbetstiden. Ni talar om att exporten och konkurrenskraften hotas, och ni tycks vara helt överens om att det inte är möjligt att åstadkomma några reella förbättringar för arbetstagarna. Det är väl det som är problemet. Jag för min del menar att det inte är centrala diktat som gäller. Redan i dag, Anders G Högmark, anpassas arbetstiden väldigt mycket så långt man kan i förhållande till verksamheten. I den meningen är det mänskligt flexibelt, att det inte finns någon stelbenthet. Men vad som behövs är en grundsäkerhet för människorna att inte utnyttjas alltför mycket. SAF:s syn på arbetslivet är att produktionen, maskinen och myndighetsutövningen skall gå före människan. Det är detta ni egentligen predikar, men ni använder er av barnfamiljer och annat i er argumentation. Ni vill inte ha några som helst restriktioner, och det är vad hela frågan handlar om. Jag är mycket förvånad över att inte socialdemokraterna har utrett den här frågan tillräckligt, och jag frågar mig vad man egentligen har gjort i DELFA under alla dessa år, när man i dag inte vet konsekvenserna. Vad har man gjort i tio år? Att nu, 1987, komma och säga att det skall göras en konsekvensutredning, är att svika det socialdemokratiska kvinnoförbundet, som har drivit frågan. Det måste vara ett oerhört svek mot den opinion som finns.
Herr talman! Hur vi ser på flexibel arbetstid har jag försökt beskriva i mitt huvudanförande, och Anders G Högmark har fyllt på de argumenten. Lars-Ove Hagberg vet mycket väl vad vi tycker. Han behöver inte fundera över det. När vi talar om barnfamiljer eller vård av äldre eller möjlighet att göra insatser för missionen, i biståndsarbete eller andra sociala insatser, då tar Lars-Ove Hagberg fram sina typiska argument, de socialistiska argumenten. När vi talar om missionsarbete, socialt arbete eller andra insatser som är viktiga i ett positivt samhälle, då går vi SAF:s ärenden, säger Lars-Ove Hagberg. Jag förstår inte varför ni är så rädda för att belysa de här frågorna. Vågar ni inte låta den enskilda människan få möjlighet att välja? Kan vi inte se efter vilka argument som finns för att folk skall kunna välja under olika skeden av sitt liv hur de vill förlägga sin arbetstid? Är det fel, Lars-Ove Hagberg, att göra på det sättet? Varför kan ni inte överlåta åt Mona Sahlin och kommittén att belysa de här frågorna, för att enskilda människor skall få en förläggning av sin arbetstid under olika skeden av livet som passar dem bättre? Jag är förvånad över att vpk inte vågar ställa upp.
Herr talman! Som jag nämnde i inledningsanförandet, valde vi moderater att inte avge någon reservation, för vi tyckte att det är rim och reson att den utredning som nu är tillsatt verkligen får genomföra en ordentlig analys av hur den nuvarande lagstiftningen och de avtal som reglerar förhållandena på arbetstidsområdet fungerar. Jag gav uttryck för förhoppningen att man inte bara skall avlyssna hur centrala parter av olika slag tycker att det fungerar utan även studerar hur det fungerar i verkligheten, om jag får använda det uttrycket.

Det är klart att vi moderater skulle bli utomordentligt besvikna om utredningen, oaktat vår medverkan, skulle komma fram till att allt är bra med det nuvarande systemet. Vi skulle vara utomordentligt besvikna om vi inte i utredningen såg resultat av analysen på den lokala nivån. Eftersom vi tror att utredningen under ledning av sin ordförande kan utföra ett sådant arbete på ett bra sätt och att vi själva i utredningen kan bidra med någonting, har vi stannat vid det som utskottet nu säger, nämligen att överlåta frågorna till utredningen. Herr talman! Både Lars-Ove Hagberg och socialdemokraterna kan vara övertygade om att vi kommer tillbaka, om vi skulle upptäcka att utredningen ger en för dålig bild av verkligheten. Självfallet kommer vi på olika sätt att agera för att då förändra lagstiftningen och de centrala regelsystemen. Men vi tror fortfarande att det bästa systemet för flexibilitet är den lokala anpassningen. Det är just där de svaga gynnas och kan få ut de möjligheter som även bör komma dem till del, inte bara de starka som enligt moderat uppfattning gynnas av centrala regler, ofta mycket svåra och tillkrånglade.
Herr talman! Jag är utomordentligt förvånad över att de partier som har deltagit i DELFA inte har underlag för ett beslut i dag, att de inte vet tillräckligt efter detta utredningsarbete. Vad har ni gjort för någonting där? Eftersom det ser ut som om vpk:s krav kommer att avslås, vill jag säga till Sigge Godin att visst kommer vi att vara med och belysa frågorna ytterligare. Men vi menar att riksdagen måste fatta ett beslut nu om vägvalet, om att förkorta arbetsdagen. Jag skäms inte för att försöka göra en analys utifrån teoretiska utgångspunkter och säga att den som har den ideologiska makten utvecklar samhället under tiden och att SAF:s krav på arbetslivet går i en helt annan riktning än en förkortning av arbetsdagen. Det skulle vi egentligen inte behöva vara oense om, men det är väl så att Sigge Godin inte har någonting emot detta, vilket jag däremot har. Därför ställer jag krav på förkortning av arbetsdagen. Sedan undrar jag om möjligheten för den som vill jobba i missionen utomlands är större, om det inte finns någon lag som säger att den som vill göra denna goda gärning har rätt till detta under vissa villkor. Just dessa rättigheter anser vi skall finnas i en lag, men SAF vill i stället ha en flexibel lösning som innebär att har man en arbetsgivare som tillåter det, då får man den här möjligheten, inte annars. Den sortens flexibla lösning gagnar inte det Sigge Godin säger att han syftar till. Jag tycker att han helt talar mot det han säger sig vilja uppnå. Sigge Godin vill ha avreglering av arbetstiderna och låta allting lösas lokalt. Han kan naturligtvis ställa frågan om jag inte tror på de lokala parterna, men jag vill då fortfarande göra den värderingen att de lokala arbetsgivarna har det väldigt trångt. Om man skall lösa detta lokalt, är det väl så här, Anders G Högmark. Inom t.ex. barnomsorgen, även den som sköts av det privata Pysslingen, är det en enorm press på personalen. Personalen minskar undan för undan, medan överinskrivningen ökar dag för dag. Denna ekonomiska politik minskar också möjligheten till flexibilitet, möjligheten för dem som arbetar att förlägga arbetstiden enligt egna önskemål. Därför måste vi ha en generell lagstiftning som ger de möjligheter som är bäst för personalen som kollektiv, nämligen en kortare arbetsdag och att personalen inte behöver bli utnyttjad genom att tvingas att arbeta en massa övertid. Allra viktigast måste det vara för dem som arbetar och har små barn. Flexibilitet och avreglering av arbetstidssystemet är den motsatta vägen mot att förkorta arbetsdagen.
Herr talman! Lars-Ove Hagberg säger att när vpk:s krav har avslagits, då skall vpk självfallet delta i kommittén och försöka belysa de här frågorna. Samtidigt säger Lars-Ove Hagberg att han vet svaren på frågorna. Så egentligen behövs ingen kommitté. Det är kontentan av vad Lars-Ove Hagberg säger. Varför deltar ni då i kommittén? Varför tvingar ni er själva att sätta er ner där, när ni redan vet svaren? Folkpartiet tror på den enskilda människans förmåga att själv bestämma hur han skall förlägga sina arbetstider. Låt oss belysa möjligheterna och sedan återkomma till denna fråga när vi vet svaret. Jag delar inte Lars-Ove Hagbergs uppfattning om att vi har svaren i dag. Vi behöver få frågorna belysta.

Herr talman! Det har många gånger slagits fast, inte minst från denna talarstol, att oavsett var man bor i landet skall man ha tillgång till arbete, god service och en bra miljö. Det återstår mycket för att denna målsättning skall bli uppfylld. I många regioner går utvecklingen åt det motsatta hållet. Läget försämras alltmer. För att kunna åtgärda dessa problem måste den här situationen mötas med ännu större ansträngningar. Inte något område i samhällsverksamheten får lämnas därhän i arbetet med att förbättra situationen i de utsatta regionerna. Som en sådan åtgärd kommer här självfallet frågan om en regional och lokal personalutbildning in i bilden. Den frågan har jag aktualiserat i en motion som behandlas i betänkande 1 från arbetsmarknadsutskottet. Det har pågått en försöksverksamhet på detta område, där bl.a. mitt län, Västerbotten, har varit med. År 1984 fick länsstyrelsen i Västerbotten i uppdrag att på försök organisera en samordnad statlig personalutbildning i länet. År 1985 lämnades en slutrapport. Man kunde påvisa att staten skulle tjäna mycket pengar. Vi behöver inte låsa fast oss vid vissa summor. Beräkningar visade att man skulle kunna tjäna in ca 4 milj.kr. per år i Västerbotten om man införde personalutbildning i länet. Det motsvarar ungefär 16 000 lokala utbildningsdagar. Länsstyrelsen i Västerbotten är självfallet mycket intresserad av att få verksamheten permanentad och utökad. Jag har tagit upp detta i min motion och krävt att de berörda myndigheterna skall få klarare riktlinjer för en sådan utbildning på regional och lokal nivå. När utskottet nu har behandlat mitt motionskrav har jag noterat att det inte finns några skiljaktiga uppfattningar om värdet av en sådan decentraliserad personalutbildning. Man kan då tycka att denna debatt är överflödig. Det finns ändå problem i detta sammanhang som måste åtgärdas. Dessa problem har jag pekat på i min motion, men utskottet har inte berört dem. För det första: En erfarenhet som har dragits i länet är att centralstyrningen av myndigheterna är ett allvarligt hinder för den regionala och lokala utbildningen. För det andra: En stor del av dessa myndigheter har icke själva de ekonomiska resurser som behövs på regional nivå för att de själva skall kunna besluta om att delta i en sådan utbildning. I försöksverksamheten i Västerbotten år 1984 deltog 41 olika myndigheter. Men det var endast 17 av dessa 41 som hade egna utbildningsanslag och därmed rätt att själva besluta om deltagande i utbildning. För det tredje: I länet har man hänvisat till statens förnyelsefond och möjligheterna att ur den få pengar till att finansiera utbildningen. Så långt är vi överens, att regional och lokal utbildning är bra och har gett lovande resultat. Men jag tror att man också måste undanröja de återstående hindren för att detta skall bli så lyckat som möjligt. Det skulle vara intressant att få höra vad utskottets representant har att anföra. Jag yrkar bifall till vår reservation.

Herr talman! Arbetsmarknadsutskottets betänkande om statlig personalpolitik tar upp sju motioner, som behandlar frågor som ledigförklaring av statliga tjänster, meritvärderingar, nattraktamente, tjänstledighet vid biståndsarbete och personalutbildning. Ingen av dessa motioner har påkallat förslag från arbetsmarknadsutskottet om att riksdagen skall vidta några åtgärder. Med anledning av John Anderssons anförande tänkte jag beröra frågan om den regionala personalutbildningen. Regeringen uppdrog åt länsstyrelsen att samordna och planera den statliga personalutbildningen. I den försöksverk samhet som startades gällde det framför allt att gå igenom den nya förvaltningslagen. Jag tror att det är av stort värde att detta har blivit gjort på regional nivå. Det är en viktig demokratisk åtgärd att den nya förvaltningslagen förs ut till de berörda. Den utvärdering som gjordes lämnades till civildepartementet i maj 1987. Man kan där konstatera — det tror jag är viktigt att säga till John Andersson trots att han själv påpekar det — att det inte finns några skiljaktiga meningar om en decentraliserad personalutbildning. Den försöksverksamhet som nu har bedrivits och utvärderats kan övergå till fullskalig verksamhet. Vi borde kunna vara överens om att det som tas upp i motionen ändå har blivit tillgodosett. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och därmed avslag på samtliga motioner.
Herr talman! Det hjälper inte att upprepa att vi är överens om nyttan av utbildning på regional och lokal nivå. Vi måste också försöka få bort de sista hindren. Min motion var tänkt att ge en extra puff för att åtgärda detta. Den gick t.ex. ut på att de centrala myndigheterna måste delegera beslutsbefogenheter inom personaloch ekonomiområden till regionala och lokala myndigheter. De regionala och lokala myndigheterna måste få rätt att besluta över resurser så att man kan delta i utbildningen. Som jag nämnde hade bara 17 av de 41 myndigheter som deltog i utbildningen i Västerbotten eget utbildningsanslag. Men man måste ju göra sig mindre beroende av centrala verk. Detta har arbetsmarknadsutskottet helt förbigått när det behandlat motionen. I övrigt, i den stora frågan, är vi överens. Varför vill man då inte dra sitt strå i stacken och ställa sig bakom dessa synpunkter för att få delfrågorna lösta? Det skulle ge ännu större möjligheter till regional och lokal utbildning.

Herr talman! Sent omsider har regeringen nu presenterat ett förslag för riksdagen som avser reglering av de arbetsrättsliga förhållandena på arbetsmarknaden under krig och beredskap. Utskottets betänkande är i princip enhälligt. Från moderata utgångspunkter, herr talman, har vi dock en del synpunkter på delar av förslaget, vilka vi också presenterat i en motion. Dessa följs upp i en reservation till utskottets betänkande. Vi tycker, herr talman, att de förslag som majoriteten nu lägger på riksdagens bord andas litet aningslöshet, kanske t.o.m. naivitet i vissa delar. På områden som t.ex. gäller möjligheten att upprätthålla det centrala i de Prot. 1987/88:21 arbetsrättsliga reglerna och i den förhandlingsordning som reglerar dem i 11 november 1987 beredskap och krig med stor sannolikhet inte alls är desamma som under Aroma bored. fredstillstånd. Vi tycker att man i det förslag som i dag ligger inte på något sätt tar hänsyn till de risker som Sverige utsätts för i framför allt krigstillstånd men också i ett läge precis före ett krigstillstånd. Det handlar inte bara om en extern fiendes möjligheter att skada vårt land och ställa till problem för oss.

Att i en sådan situation förutsätta att i stort sett samma regler för regleringen av ansvaret för olovliga konflikter skall gälla under krig och beredskap som i fredstid är, herr talman, enligt vår mening inte realistiskt. Vi tror inte heller att det är realistiskt att en lokal avtalstvist under krig eller beredskap lika lätt som under fredsförhållanden skall kunna föras vid centrala förhandlingar. Vi tror att det i många fall kommer att innebära en tidsutdräkt, särskilt om det finns intressen inblandade som försöker se till att det tar så lång tid som möjligt att komma till slutgiltiga lösningar, vilket direkt kommer att påverka våra möjligheter att upprätthålla produktionen. Därför tycker vi att det är orealistiskt att tänka sig centrala förhandlingar. Vi tror också att förhandlingarna, oavsett om det bland parterna på arbetsmarknaden under krig eller beredskap finns ett mycket stort gemensamt intresse att försöka få det hela att fungera, kan störas av krafter som man inte riktigt tycks ha räknat med när man från regeringens sida har lagt fram förslaget om arbetsrättslig beredskapslag. Vi tycker inte heller det skall vara möjligt att under krig eller beredskap sätta i gång olovliga konflikter utan att följderna av dessa egentligen inte skall vara några alls. Ett bevarande av tvåhundrakronorsskadeståndet vid olovliga konflikter under sådana förhållanden som den här lagen avser reglera är fullständigt orealistiskt och väldigt naivt. Det måste naturligtvis finnas regler och påföljder för olovliga konflikter som står i proportion till de nödvändiga kraven på upprätthållande i en beredskaps-, avspärrningseller krigssituation av den produktion som vårt land behöver. Det tycker vi är en uppenbar självklarhet.

Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till den moderata reservationen i arbetsmarknadsutskottets betänkande 4.

Skall en fiende kunna genom den stora frihet och de få hinder som finns dra i gång olovliga konflikter som stör produktionen och på det sättet skapa svårigheter för oss att upprätthålla en strategisk och = Prot. 1987/88:21 väsentlig produktion eller att hålla en fungerande produktionsapparat i gång 11 november 1987 under skymningseller krigstillstånd? Tycker Sten Östlund att det är rimligt. SS att den enda påföljden för detta möjligtvis skall bli 200 kr. i böter, utdömt av arbetsdomstolen?

Herr talman! Det är säkert så, Sten Östlund, att det då blir en uppgift för andra myndigheter. Ensamma personer som uppträder på svenska arbetsplatser med sådana här syften kanske inte kan åstadkomma så mycket skada, men de kan verka genom att förmå arbetstagare att gå ur produktionenit.ex. olovliga konflikter. Vore det då inte ansvarsfullt att redan nu se till att benägenheten minskar hos de människor som används som instrument för att skapa problem för den svenska produktionsapparaten i ett beredskapseller krigstillstånd? Man borde försöka minska benägenheten för dessa människor att ge sig in på att sprida missnöje och argumentera. Är det inte lika bra, Sten Östlund, att förutse att det med stor sannolikhet kommer att bli på detta sätt? Ett beredskapseller krigstillstånd kräver särskilda uppoffringar, men det krävs också ett ansvarstagande från statsmaktens sida, ett ansvarstagande som manifesteras redan nu, innan vi befinner oss i ett sådant tillstånd, och när vi faktiskt i lugn och ro kan sitta ner och överväga vilka situationer som arbetsmarknadens parter, människor på arbetsmarknaden, riksdag och regering och andra väsentliga institutioner kommer att ställas inför vid ett skymningsläge eller krig.

Herr talman! Detta betänkande behandlar datafrågor, men det är datafrågor som i själva verket berör den enskildes integritet. Det kan mot den bakgrunden vara intressant att kort reflektera över vad som är avgörande och intressant för den enskilde medborgarens integritet och för möjligheten till skydd av det egna privatlivet. Även om man inte kan fastställa någon absolut gräns som klargör var man går den enskildes integritet för när, skulle man kunna definiera graden av integritet som graden av den enskildes möjlighet att själv avgöra hur mycket insyn andra, inkl. det offentliga, skall kunna ha i privatlivet samt i vilken utsträckning den enskilde skall ha kontroll över vart utlämnade uppgifter tar vägen och vad de används till. Detta är två dimensioner som direkt berör den enskilde medborgarens integritet. Herr talman! Det är nästan ironiskt att den enda kraftfulla åtgärd som den socialdemokratiska regeringen har genomfört i syfte att stärka den enskildes integritet har varit när man slagit till mot riksradions Ekoredaktions möjligheter att lagra offentliga uttalanden från offentliga personer i den offentliga debatten. Samtidigt låter man den enskildes integritet inom en mängd andra områden successivt urholkas och samtidigt accepterar man att offentligt registrerade uppgifter, vare sig de är sekretessbelagda eller ej, betraktas som en fri nyttighet av myndigheter och forskare. Herr talman! Vi ser denna urholkning av den enskildes integritet uppträda inom en lång rad olika områden. Vi ser den i form av den lag som riksdagen stiftade i våras angående kronofogdemyndigheternas centrala register, det s.k. REX-registret. Vi ser den i form av det nya båtregistret, och vi ser den genom den för några år sedan beslutade förenklade självdeklarationen, som just bygger på en mängd olika samkörningar. Vi ser den i form av den fortsatta datoriseringen av sjukvården, som sker utan att man egentligen har gjort klart för sig vilket sekretesskydd som den enskilde skall ha eller under vilka former som olika institutioner inom sjukvårdens olika myndigheter skall få byta uppgifter om de enskilda patienterna med varandra. Vi ser den slutgiltigt i form av en datalag, som inte tillräckligt starkt kan skydda den enskildes integritet. Vi ser denna underminering ytterligare genom att vi i Sverige kan konstatera en urholkning av sekretesslagen. Den urholkningen sker på två olika sätt, herr talman. Vi kan konstatera att i en mängd olika fall som gäller datalagrade uppgifter tillämpas inte sekretesslagen på det sätt som de enskilda registrerade rimligen kan ha rätt att kräva. För att ta ett exempel har dataoch offentlighetskommittén konstaterat att vi i dag har en uppgiftsöverlämning från sjukvårdskliniker och de olika sjukhusen till socialstyrelsen som inte är förenlig med gällande sekretesslagstiftning. Detta har dataoch offentlighetskommittén konstaterat i ett betänkande som numera är nästan två år gammalt. Likväl har ingenting skett från regeringens sida. Men det är ännu värre än så. Den socialdemokratiska majoriteten i denna dataoch offentlighetskommitté inte bara konstaterar att det i dag sker en uppgiftsöverföring, som inte är förenlig med sekretesslagen, utan har dessutom lagt ett förslag, som innebär att man skall urholka sekretesslagen och göra det — Prot. 1987/88:21 möjligt med en typ av uppgiftsöverföring och en spridning av uppgifter, somi 11 november 1987 ännu högre grad minskar den enskilde patientens möjlighet att veta vartde. Hua egna patientuppgifterna tar vägen och vad de kommer att användas till. Herr talman! Denna urholkning av den enskildes integritet sker också genom aktiva åtgärder från den statliga sektorns sida, i form av den försäljning av personuppgifter som sker från ett antal olika myndigheters register. Det är inte nog med att dessa uppgifter, genom den tryckfrihetslagstiftning vi har, är offentliga, utan dessutom verkar statliga myndigheter i kommersiellt intresse aktivt för att sprida dessa uppgifter, inte bara var för sig utan i en mängd olika typer av sammanställningar som kan göra dem klart integritetskränkande. Framför allt leder detta till att den enskilde har väldigt liten uppfattning om vart uppgifter som han eller hon i förtroende har lämnat till en myndighet tar vägen. Även här kan vi konstatera att den socialdemokratiska majoriteten i dataoch offentlighetskommittén tyvärr intar en alltför nonchalant attityd till den enskildes möjlighet att påverka sitt rättsliga skydd. I sitt förslag vill man legalisera försäljningen från de tio största försäljarna, utan att definiera vilka uppgifter som skall få säljas. Man vill endast legalisera verksamheten för dessa tio och förbjuda eventuella tillkommande intressenter. Det finns, herr talman, till grund för denna politik en uppfattning som tycks ha spritt sig i det svenska samhället, långt ut bland myndigheter, bland många politiker, i regeringen och bland olika forskare. Det är uppfattningen att den enskildes privatliv är ett slags fri nyttighet i myndigheternas maktutövning och i forskningsarbetet. Det är en uppfattning som man knappast kan säga står i överensstämmelse med vad den normale medborgaren tycker. Den stämmer inte heller med vad den normale medborgaren förväntar sig, när han eller hon lämnar uppgifter till det allmänna. Likväl kan vi just nu se två exempel på hur man tar ytterligare några steg för att nagga den enskildes integritet i kanten. Regeringen har för någon tid sedan lämnat en lagrådsremiss rörande ändringar i taxeringslagen, som innebär att skattemyndigheterna kommer att kunna gå in och ta databaserade handlingar, utan att man på något sätt klargör vilket skydd som skall finnas för den enskildes rättssäkerhet och integritet, utan att man på något sätt har utrett vilka konsekvenser detta får för de enskilda medborgarnas integritet. Vi såg för några dagar sedan ett exempel på att datalagen inte tillräckligt starkt kan skydda de enskilda medborgarnas integritet. Det var när tidningen Expressen lyfte fram ett forskningsregister som omfattar 55 000 värnpliktiga födda 1953. De har blivit utsatta för att utomordentligt känsliga uppgifter om dem har utlämnats till ett forskningsprojekt utan deras samtycke eller vetskap. Här har vi en situation där en person vid mönstringen i förtroende har lämnat känsliga uppgifter om sig själv för att de enbart skulle användas till de ändamål som angavs som skäl då han ombads att lämna dessa uppgifter. Han har lämnat uppgifterna i förtroende och litat på att sekretessen skall fungera. Likväl används nu dessa uppgifter till ett annat ändamål. De utlämnas till en enskild forskare utan någon prövning i det enskilda fallet om detta innebär ett intrång i den enskildes integritet. Herr talman! Detta register är intressant också som ett exempel som visar 37 på det omöjliga i att dra en gräns mellan s.k. forskningsoch statistikregister och andra administrativa register av olika slag. Det finns tre skäl för att det är så. För det första finns det ingen skillnad utifrån den enskildes utgångspunkt. För den enskilde är situationen den att man lämnar ifrån sig uppgifter som man därefter inte har någon kontroll över. Andra har kontrollen över vart känsliga personuppgifter tar vägen. Förändringar kan ske i form av lagändringar eller genom överträdelser av gällande lag. Det viktiga är att den enskilde inte längre har kontroll över dessa uppgifter. För det andra föder forskningen inom de här områdena definitionsmässigt alltid nya krav på framtida administrativa ingrepp. Uppgifterna som sådana och forskningsresultaten skall användas till en praktiskt utövad politik. För det tredje förtjänar det här forskningsregistret utomordenligt väl att vara exempel på hur svårt det är att dra gränsen mellan forskningsregister och register som direkt kan inverka på den enskildes vardagliga liv. Jag kan citera ur den skrivelse som projektledaren skrev till datainspektionen 1978.

Vi saknar i dag fortlöpande information, då man följer personer på här beskrivet sätt med regelbundna intervall.” Där ser man i klarskrift hur det kan gå och vilken lockelse som finns i att använda den kunskap om enskilda människor som kan uppstå när den finns samlad i stora centrala register. Där ser man också hur skört skyddet för den enskildes privatliv är i den delen. När uppgifterna väl är utlämnade och debatten kommer i gång om hur uppgifterna skall kunna användas till olika, i vissa fall måhända vällovliga, men i andra fall mindre vällovliga, avsikter, är den enskilde inte längre skyddad av några lagar eller regler. Han eller hon är enbart beroende av att myndigheten har kunnat se olika dimensioner i hotet mot den enskildes integritet och därmed utfärdat de föreskrifter som kan behövas. Den enskilde är beroende av att dessa föreskrifter följs. Den enskilde är beroende av att den som har tillgång till dessa uppgifter inte missbrukar dem. Den enskilde vet dessutom att andra än dem som han har lämnat uppgifterna till har tillgång till dessa. Men vi ser också en kuslig framtidsvision där man med ett slags deterministisk uppfattning om forskningen tror sig kunna se olika skäl till att man skall ingripa i den enskildes liv. Man tror sig t.ex. med hjälp av statistik och forskning kunna se vilka som är presumtiva alkoholister och därigenom motivera till utomordentligt ingående insatser riktade mot den enskildes Prot. 1987/88:21 privatliv utan att den enskilde har någon möjlighet att skydda sig. 11 november 1987 Herr talman! Allt detta bygger på att vi i vårt samhälle har en nonchalans a när det gäller skyddet av den enskildes integritet. Denna nonchalans är, tyvärr, företrädd i den socialdemokratiska gruppen i denna riksdag och i regeringen. Frågan är vad man kan göra. För det första, herr talman, bör man skärpa datalagen. Man bör ytterligt starkt skärpa ändamålsstyrningen av hur insamlade uppgifter skall användas. Det måste på ett helt annat sätt bli klart att insamlade uppgifter enbart skall användas till det ändamål som de är insamlade för. Det innebär att de begrepp som finns i datalagen och som medger att uppgifter används för ett annat ändamål, t.ex. till samkörningar, begrepp som kallas särskilda och synnerliga skäl, måste ges en mycket klarare och mycket mer precis utformning. Då kan man uppnå en situation där utvecklandet av nya register begränsas och där samkörningar begränsas. Man kan få en skärpning av datalagen genom att man låter en juridisk instans, regeringsrätten, och inte en politisk instans, regeringen, pröva datainspektionens beslut. Det är det första man kan göra. För det andra måste sekretesslagen skärpas, vilket innebär att man inte får acceptera någon urholkning av den som den socialdemoraktiska majoriteten i DOK tyvärr har föreslagit. Det innebär också att man måste ge den enskilde medborgaren rätt och möjlighet att överklaga beslut om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter. Det är en orimlig situation att det i dag är den som begär att få ett utlämnande som kan överklaga. Men den enskilde som sekretessen skall skydda har ingen möjlighet att överklaga om en myndighet fattar beslut om att utlämna väsentliga personliga integritetskänsliga uppgifter. Vi moderater menar att man bör överväga hur man skall kunna utforma ett institut för att ge den enskilde medborgaren en starkare rättslig ställning i dessa fall. Vi menar också att man bör ställa krav på regeringen att den bättre skall följa tillämpningen av sekretesslagen så att den fungerar. Regeringen får inte som i dag acceptera det rådande tillstånd där sekretessbelagda uppgifter inom sjukvården behandlas på ett sätt som inte är förenligt med sekretesslagen. För det tredje bör man, herr talman, decentralisera de stora centrala registren och över huvud taget decentralisera vår dataanvändning. Inom sjukvården skulle det kunna få till konsekvens att man har en mängd olika decentraliserade register vid de olika klinikerna, med möjlighet till en kommunikation mellan olika kliniker. Men ansvaret för patientjournalerna och ansvaret för patientuppgifterna bör ligga på kliniken, och därför bör också datasystemen anpassas till detta. På motsvarande sätt bör samma förändringar ske inom andra samhällsområden där man i dag har satsat på stora centrala register och där man i stället bör decentralisera, därför att man då får en bättre kontroll över att reglerna följs och ett större ansvarstagande då det gäller att de insamlade uppgifterna används på det sätt som de skall användas på och inte på något annat sätt. Till slut, när det gäller forskningen, herr talman, måste vi ställa krav på att det skall vara ett informerat samtycke när enskildas personuppgifter samkörs och används till olika forskningsprojekt. Det kan innebära att man skall ge 39 datainspektionen rätt att medge att man i vissa fall skall kunna nöja sig med passivt samtycke. Men det måste under alla omständigheter finnas ett utrymme för den enskilde att reagera och att som en medborgare i en rättsstat själv kunna avgöra var egna personuppgifter skall ta vägen och vad de skall användas till. I de fall där detta inte räcker och det ändå kan anses motiverat att man skall kunna använda insamlade uppgifter till forskningen, bör kravet vara att man har registerlagar som preciserar hur dessa uppgifter skall användas. Då slipper vi, herr talman, situationen att personer plötsligt slår upp en tidning och finner att de utan att veta om det själva har blivit införda i ett dataregister. Jag är säker på att någon av de efterföljande debattörerna betydligt bättre än jag kan redogöra för hur det känns. Jag är nämligen född 1952 och inte 1953, vilket en senare debattör här i dag är. Vad det handlar om, herr talman, är att stärka den enskildes ställning och att se till att enskildas personuppgifter inte betraktas som en fri nyttighet. Det gäller att gå emot en utveckling, som i praktiken håller på att göra den enskilde rättslös när det gäller skyddet av privatlivet. Samtidigt har vi en utveckling mot ett nytt informationssamhälle. Det är mot denna bakgrund som jag, herr talman, yrkar bifall till de reservationer som moderata företrädare står bakom.